Herr talman! Fru Eriksson i Stockholm gjorde gällande att »inte ens herr Sträng» skulle kunna göra sig hörd om han satt vid det där bordet i Bryssel. Jag vet inte om det var en släng till herr Palme. Jag tror för min del att vi skulle ha möjlighet att göra oss gällande, om vi för en klok linje i de olika samtal som kommer att föras. Jag anser också att man i sådana här sammanhang skall ta hänsyn till att möjligheten av politiska förändringar existerar. Det kan faktiskt en dag råka bli en borgerlig regering i Sverige, lika väl som det kan bli en socialistisk majoritet ute i de europeiska länderna. När det gäller majoritetsbeslut skall man inte glömma att det finns många punkter i Romfördraget där en total enighet fordras för beslut. Det finns en vetorätt. När det gäller de neutralitetspolitiska argumenten är jag angelägen att starkt understryka att jag anser att neutraliteten — som fru Eriksson säger — icke skall säljas. Jag underströk det flera gånger och jag är beredd att göra det ytterligare en gång. Jag sade inte att neutraliteten var någon »prövosten», jag sade att det var en grundsten i svensk utrikespolitik. När det gäller de utrikespolitiska konsultationerna inom ramen för den s.k. Davignonplanen är det ett krav som vi skall ställa, att vi icke skall ingå i sådana förhandlingar. Under ett inledande förhandlingsskede skall de länder som söker medlemskap icke heller delta i sådana utrikespolitiska konsultationer. Det är, fru Eriksson, fel att säga att jag i artiklar har uttryckt att neutralitetsargumentet vore stötande. Jag har tvärtom starkt understrukit mneutralitetsargumentets. betydelse. Däremot har jag sagt — och det understryker jag gärna än en gång — att Sverige verkligen bör klargöra sin position; vi måste ändå i hövlighetens och anständighetens namn tala om exakt vad vi vill. Annars kommer vi icke att på bästa möjliga sätt förbereda förutsättningarna att åstadkomma vad jag i mitt anförande kallade för alternativa arrangemang. Vi kommer då i stället att verka veliga, och det finns det ingen anledning att göra. Fru Eriksson talade vidare så vackert om att neutraliteten måste bevaras genom att vi håller oss helt utanför EEC. Det finns dock synpunkter — jag framförde dem i mitt anförande — som går ut på att neutraliteten skulle kunna komma att skadas, om vi ställde oss helt utanför EEC. Det skulle vara intressant att få fru Erikssons kommentar på den punkten. När det gäller reformpolitiken är det ändå så att vi kommer att ha fullständiga möjligheter att driva den reformpolitik vi önskar. Möjligheterna härför kommer i stället att avgöras av utvecklingen av de reala resurserna. Min bedömning är att dessa kommer att utvecklas bättre om vi lyckas få en samordning med EEC — med iakttagande av alla de naturalitetsgarantier som är angelägna för oss.

Herr talman! Jag nämnde herr Strängs namn när jag talade om de politiska beslut beträffande ekonomin som skall fattas av ministerrådet. Jag har uppfattat det så, att olika fackministrar kan delta i ministerrådet. Det gällde alltså inte förhandlingsstarten. Risken för vår neutralitet om vi inte blir medlemmar i EEC, var herr Burenstam Linder inne på, men han menade då att vi inte skulle få råd att hålla ett neutralitetsförsvar av nuvarande omfattning. Jag anser inte den risken vara så stor, eftersom jag inte räknar med att Sverige skall behöva komma in i ett så trängt ekonomiskt läge om vi icke blir medlem. I fråga om herr Burenstam Linders inställning till neutraliteten har han mycket bestämt sagt i sina artiklar, att han kräver att regeringen inte skall uttrycka sig i så »vaga termer» och köra fram neutralitetsargumentet. Så stod det åtminstone i en artikel i Dagens Nyheter ganska nyligen. Jag kan inte förstå annat än att det är just neutralitetsargumentet som är generande och betecknas som »vaga termer» vilka borde hållas tillbaka när man börjar förhandla. Av herr Burenstam Linders anförande i dag framgick också, att han ansåg att man inte borde tala så mycket om neutraliteten, även om han senare svängde och sade att han instämde helt med herr Sjönell, för att i nästa ögonblick åter säga att han förutsätter ett fullt medlemskap, eftersom vi inte skulle ha nytta av att vara associerade medlemmar. Samtidigt som herr Burenstam Linder menar, att vi måste hålla på neutraliteten, vill han inte acceptera en anslutningsform som gör det möjligt att bevara neutraliteten. Det är denna motsägelsefullhet som tyder på att de vaga begreppen och det vaga ställningstagandet finns hos moderaterna och herr Burenstam Linder och inte hos regeringen.

Herr talman! När det gäller neutralitetsargumenten har jag här framfört min klara uppfattning. Jag tillhör inte dem som ändrar uppfattning från den ena dagen till den andra. Jag har angivit möjligheten att även ansöka om medlemskap om man kan få fullständig garanti för våra olika neutralitetskrav. Jag citerade ur regeringsdeklarationen från 1969. Tar fru Eriksson i Stockholm avstånd från den? När jag talade om de olika alternativen sade jag följande. Ett alternativ är medlemskap med alla neutralitetsgarantier. Det är någonting som vi kan pröva i första instans. Jag sade vidare att associering skulle kunna vara bra. Jag skulle kunna instämma med herr Sjö nell på den punkten. Det är bara det att EEC-länderna länge sagt att den speciella paragraf som gäller associering icke kan anses tillämplig på länder av svensk typ. Jag har vidare talat om ett tredje alternativ som ibland antyds i debatten, nämligen ett frihandelsområde. Jag har sagt att om man icke kan uppnå de olika neutralitetskraven är detta en möjlighet. Det gäller då att på ett tidigt stadium genom vårt sätt att uppträda se till att vi har största möjliga förutsättningar att verkligen nå fram till en sådan lösning. Jag frågade fru Eriksson vad hon trodde om vår neutralitet om vi ställs utanför EEC. Det var litet för lättvindigt att vifta bort det med att påstå att jag bara nämnt försvarsargumentet, om vår ekonomi skulle försvagas. Det var ett bland andra argument. Jag sade att ett försök att ekonomiskt kompensera oss genom en stark utvidgning av östhandeln — jag vill ha en utvidgning av östhandeln, men här gällde det en stark utvidgning av östhandeln, avsedd att kompensera oss för de två tredjedelar av handeln som vi för närvarande har med EEC — skulle fordra långtgående förändringar av våra uppfattningar, av vårt tänkande och av uppläggningen av vår ekonomi. Jag sade vidare att vi vid neutralitetsövervägandena måste ta hänsyn till att vi om vi ställs helt utanför ändå blir beroende av en lång rad beslut som fattas, utan att herr Sträng inte ens har möjlighet att göra sin ibland mycket kloka röst hörd. Jag sade även att de internationella organisationer som vi för närvarande har ett starkt och bra samröre med såsom GATT och OECD skulle kunna tänkas förlora i prestige om EEC utvidgades på detta sätt och vi därigenom skulle missa en möjlighet att göra vår röst hörd internationellt. Jag sade slutligen att de multinationella företagen erbjuder vissa allvarliga problem och att man kan tänka sig att det vore obehagligt för Sverige att icke medverka i någon sorts enhet som skulle kunna ha styrkan att åstadkomma en form av styrning av dessa företag.

Herr talman! Innan jag går in på de utbildningspolitiska frågorna, som jag huvudsakligen kommer att ägna mig åt, skulle jag vilja säga några ord om arbetsgivaravgiften, speciellt med hänsyn till de frikyrkliga samfunden. Den arbetsgivaravgift vi nu har drabbar de två största rörelserna inom svenskt frikyrkligt liv, nämligen Svenska missionsförbundet och Pingstvännerna, med en extra skattebelastning på sammanlagt en halv miljon kronor per år. Det är en merkostnad som de frivilliga organisationerna i motsats till företagen inte kan kompensera sig för genom höjda priser för varor och tjänster. Här beskattas alltså idealiteten genom att regeringen vägrat att medge undantag för organisationer som lever på frivilliga gåvor. Nu skall denna arbetsgivaravgift öka till 2 procent. Det är uppenbart att arbetsgivaravgiften på grund av att den är generell slår blint och därför av många kommer att uppfattas som orättvis. Medlemmar i de kristna och ideella rörelserna har också uppfattat avgiften som en beskattning av idealitet och offervilja. Jag skulle vilja upprepa vad jag har sagt en gång tidigare i denna kammare när denna fråga var på tal, att finansminister Sträng grabbar med sin näve i kollektboxen och tar offergåvor som redan är beskattade. Han har tydligen upptäckt att frikyrkorörelsen är ett skatteobjekt. Det här påståendet ironiserade finansministern över i en tidigare debatt, men det finns skäl att upprepa att det faktiskt förhåller sig på det sättet och att frikyrkorörelsens folk uppfattar denna extra skatt såsom oriktig och orättvis. Att begära ökade frivilliga ekonomiska insatser med hänvisning till att arbetsgivaravgiften har höjts är utomordentligt svårt. Det finns emellertid ingen annan möjlighet för de här föreningarna och samfunden att kompensera den utgiftsökning som avgiftshöjningen innebär. De fria trossamfundens totala löneutgifter för pastorer, missionärer, socialarbetare och ungdomsledare kommer under 1971 att uppgå till ca 100 miljoner kronor. Den nu föreslagna höjningen av arbetsgivaravgiften medför därför en utgiftsåkning med ungefär 1 miljon utöver det ika stora belopp som nu uttas. Det undantag som jag och många med mig i denna kammare yrkar gäller självfallet inte de olika typer av sociala avgifter som varje arbetsgivare måste och bör erlägga. Jag menar alltså att riksdagen borde befria från den allmänna arbetsgivaravgiften sådana ideella organisationer och kristna samfund som för sin verksamhet i huvudsak är beroende av insamlade medel. Jag övergår så till utbildningsfrågorna. För liberalismen har det alltid framstått som en primär målsättning att genom utbildning skapa förutsättningar för social och andlig frigörelse, att bekämpa orättvisor och ge människor möjlighet att förverkliga sig själva, sina egna anlag och intressen. Genom ett väl utbyggt utbildningssystem kan man motverka sociala barriärer och sociala orättvisor. För folkpartiet har det varit självklart att aktivt arbeta för en reformering och demokratisering av skolväsendet. Det går inte att öka ungdomens utbildningschanser utan tillskapande av en ny utbildningsstruktur. Under senare delen av 1950-talet och hela 1960-talet har folkpartiet gång på gång återkommit till dessa frågor. De stora skolbesluten — 1962 års grundskolebeslut och 1964 års gymnasieskolebeslut — hade folkpartiets aktiva stöd. Men vi har också kritiserat den socialdemokratiska politiken på en rad punkter när det gällt genomförande av reformerna. Den kritiken har gällt t.ex. bristande resurser till pedagogiskt utvecklingsarbete, för små anslag för skolans inre arbete och för administrativ hjälp åt lärarna, alltför långsam utbyggnadstakt av främst de spärrade högskolorna och alltför blygsamma insatser för vuxenutbildningen. Vi har alltså medverkat till att radera ut det gamla skolsystemets avigsidor men det innebär inte att skolan är problemfri. Lärarförbunden har med rätta krävt t.ex. sådana läromedel som behövs för en individualiserad undervisning och begärt assistenter för den del av skolans verksamhet som ligger vid sidan av lärarnas huvuduppgift. Alltjämt saknas arbetsrum för lärare och erforderlig tid för de viktigaste klassföreståndaruppgifterna. Vi har från vårt håll rest krav på en systematisk utvärdering av skolreformen som skulle genomföras av fristående forskare med hjälp av riksbanksfondens resurser. Arbetet skulle i avsevärd mån ägnas forskningsprojekt som skulle kunna belysa sådana förändringar i samhället som <statsmakterna själva medverkat till. Jag menar alltså att det behövs en belysning av hur skolreformerna har genomförts och att tiden är inne för ett övergripande studium av hur grundskolan och gymnasieskolan förverkligar sina egna mål och läroplaner. För en sådan uppgift borde ett fristående forskningsinstitut kunna skapas, men redan nu skulle denna utvärdering kunna komma till stånd genom en samordning av de pedagogiska institutionernas, samhällsvetenskapliga forskningsrådets och riksbanksfondens resurser. Detta är saker som har påtalats två gånger i sommar av folkpartiets ledare Gunnar Helén, både i juni och i augusti. Det har höjts alltmer bestämda krav på förbättring av de allmänna arbetsförhållandena för lärarna från lärarna själva och från deras fackliga organisationer, och den offentliga arbetsgivaren och skolans huvudmän måste nu, menar jag, ta itu med dessa problem på allvar. Jag vill instämma i de krav som har framförts i tidningen Skolvärlden den 23 oktober i år, krav som gäller förbättring av lärarnas arbetsförhållanden. Den psykiska arbetsmiljön i många skolor måste kunna förbättras. Det går inte att bedriva effektiv undervisning i form av ett ställningskrig mellan lärare och elever. Om man går till en del tidningar, finner man under senare tid ganska skrämmande rubriker som rör förhållandena i vissa skolor. Jag skall citera några sådana rubriker: >Överfallna lärare berättar: ”Vågar knappt gå tillbaka till skolan.> — »Avstängda elever återvände, misshandlade gamla lärare.> — »Malmölärare till aktion. Vill trygga skolarbetet.> — »Elevterror polisanmäld av rektor.> — »14-åring knivskar lärarinna.> — »Elever håller hel skola i skräck. Sparkade lärare i magen. Daglig polisbevakning.» Det är kanske inte så egendomligt, men ändå rätt anmärkningsvärt, att lärarna själva nu måste anslå medel till en utredning om våld mot lärarna, vilket förekommit i en del skolor. Det är nödvändigt, anser jag, att den statliga utredningen om skolans inre arbete, som fått uppgiften att föreslå förbättringar i skolans arbetsmiljö, kompletteras med representanter för lä rare och elever som kan vara med och utarbeta gemensamma lösningar. Jag vill alltså i denna kammare framställa samma krav som partiledaren Gunnar Helén framställde i första kammaren för en del timmar sedan, nämligen att denna utredning blir kompletterad med representanter för lärarna och om möjligt också med representanter för eleverna. Jag vill också helt instämma i tidningen Skolvärldens önskemål i andra avseenden. Lärarna måste ju ges tid och verklig möjlighet att fullgöra de många nya elevvårdsuppgifter som efter hand lagts på dem. Den nödvändiga ökade tiden för bl.a. elevvård förutsätter en minskning av undervisningsskyldigheten för lärare. För klassföreståndarna, som ju är nyckelpersoner i elevvården, tillkommer särskilda krav. De nya arbetsformerna i skolan gör attt.ex. klassföreståndare på det nya högstadiet ibland inte träffar sin klass på flera veckor. Det är därför nödvändigt att anordna en särskild klassföreståndartimme som borde kunna inräknas i undervisningsskyldigheten. Jag skall strax framställa en utmanande fråga till statsrådet Moberg, och jag har på statsrådsbänken lagt fram en tidning för att han skall få möjlighet att se på den, ifall han befinner sig i kammaren — och det gör han. Men innan jag framställer frågan vill jag något teckna bakgrunden till den. Jag vill då helt kort redogöra för de resultat som Samkristna skolnämnden har kommit fram till med anledning av det uppdrag som den gav åt Svenska gallupinstitutet. Man skulle där göra en undersökning kring frågan om kristen fostran i hem och skola, och den undersökningen utfördes i april och maj månader i år.

Först är det viktigt att framhålla att svenska kyrkans centralråds och Samkristna skolnämndens enkäter ger det samstämmiga resultatet att 73 procent av de tillfrågade är positiva till kristen fostran, även om sedan begreppet kristen fostran tolkas på olika sätt av olika tillfrågade personer. De tillfrågade skiljer emellertid knappast mellan hemmets och skolans uppfostran. Procenttalen för hemmets respektive skolans funktion i fråga om fostran följer varandra ganska troget. Sålunda anser 18 procent att fostran i hemmet bör syfta till att skapa verkligt varmt kristna, och samma procenttal gäller för dem som önskar att också skolan skall ha detta mål. 52 procent av de tillfrågade anser att man i hemmet bör ha som mål för fostran att skapa hyggliga människor utan bestämd religiös uppfattning. De som anser att skolan bör ha samma mål är 45 procent. Samkristna skolnämnden har genom att låta utföra den här omnämnda undersökningen velat berika debatten kring skolans målsättning och kring religionsundervisningens uppgift. I vad gäller folks uppfattning om vad som ligger i det utomordentligt omfattande uppfostringsprogram, som <:uttryckes med orden kristen fostran, visar undersökningen att meningarna i långa stycken är ganska vaga. Å andra sidan är det inte mindre än cirka en femtedel av alla föräldrar som anser, att fostran i såväl hem som skola skall försöka göra barnen till verkligt varmt kristna, och ungefär hälften anser att ett så centralt kristet livsmönster som den personliga bönen bör ingå i såväl hemmens som skolans fostran. Nu är det så att ordet »fostran» inte längre förekommer i Läroplan för grundskolan 1969. Ordet har utraderats och ersatts med ordet »utveckling». I diskussionen kring skolans och förskolans uppgifter kan detta undersökningsresultatet inte undgå att klargöra för de ansvariga att samhället måste agera på ett sådant sätt att förtroendet från dessa sistnämnda, ganska stora föräldragrupper icke sätts på prov genom åtgärder som får till följd att kristendomen sätts på undantag i den offentliga skolans arbetsprogram. Den i stort sett positiva attityd, som skolnämnden finner i 1969 års läroplan för grundskolan, ligger i linje med de önskemål som man bör ställa på skolan i detta avseende. Mot denna bakgrund vill jag övergå till tidskriften Ventilen, som är organ för studentkåren vid lärarhögskolan i Göteborg. Där redogör man för en intervju med statsrådet Moberg. Jag skall inte ta upp den fråga som gäller att den svenska lärarkåren är för borgerlig — jag tror att herr Nordstrandh kommer att beröra den — utan jag går över till det som står på sista sidan i tidskriften. Där lyder en fråga: »Eleverna i grundskolan skall ges en utbildning som gör dem till kritiska och självständiga samhällsmedborgare. Hur skall en lärare kunna göra detta då lärarhögskolorna ger mer undervisning i religionskunskap än samhällskunskap?» På detta svarar statsrådet Moberg enligt denna intervju: »Vi har utrett det påståendet inom Sö och det är helt fel. Samhällskunskapen återfinns i så många andra moment i er utbildning än i det rena ämnet samhällskunskap, att ämnet trots allt är större än religionskunskap.» Men så fortsätter han: »Men en förändring vore ändå lämplig i form av en sänkning av religionskunskapens timantal. Detta ämnes stora roll i utbild ningen på lärarhögskolorna är i mycket en rest från de ärevördiga seminarierna.» Så sägs det att statsrådet Moberg skulle ha sagt. Ämnet skulle sålunda vara en rest från en gången tid.. Den fråga jag skulle vilja ställa är: Är det verkligen statsrådet Mobergs avsikt att framlägga förslag om sänkning av timtalet i ämnet religionskunskap i lärarutbildningen? Både lärare och lärarkandidater behöver veta det, och den religiösa opinionen i landet vill också veta det. Hur skulle ett sådant förslag rimma med den opinion som kommit till uttryck i Samkristna skolnämndens genom Gallupinstitutet utförda undersökning? Det skulle vara ytterligt önskvärt om statsrådet Moberg ville ge ett svar på denna fråga. Jag anser vidare att det är nödvändigt för samhället att inta en mera positiv hållning till kyrkliga och ideella organisationers initiativ, inte bara på det sociala fältet utan också på utbildningsområdet. I fråga om t.ex. barndaghem skulle de kristna trossamfunden kunna göra betydande insatser, om de fick möjligheter att arbeta på samma ekonomiska villkor som statliga och kommunala myndigheter. Därigenom skulle samhället kunna tillgodogöra sig ett ideellt människointresse, som kunde tillföra själva vården ett mervärde. I de allra flesta fall är det kommunerna som har huvudansvaret för barndaghemsverksamheten. Detta förhållande bör enligt min mening bestå, men det finns också ett påtagligt intresse från t.ex. kyrkornas sida att göra en insats på detta område. Kyrkans småbarnsskola eller barntimmar finns på en del platser, men man måste arbeta under betydligt svårare ekonomiska omständigheter än de motsvarande kommunala barndaghemmen. Jag anser att anslag till barndaghem bör utgå också till kyrkor och ideella organisationer som vill engagera sig för allmän barntillsyn. Eftersom det här är fråga om en service åt hemmen som inte kan jämföras med den obligatoriska skolans borde det vara föräldrarnas självklara rätt att få välja mellan daghem av olika karaktär. Den nuvarande svenska skolpliktsåldern är ju internationellt sett hög. En allmän förskola skulle ha stor betydelse för barnets uppväxtmiljö. Den skulle på ett verksamt sätt bidra till att skapa ökad jämlikhet mellan människor. Barnens förutsättningar att fungera i skolan och samhället grundläggs ju mycket tidigt, och den som kommer från en ekonomiskt och socialt torftig miljö kan bli handikappad i förhållande till andra barn. Folkpartiet har hävdat att den sittande barnstugeutredningen borde inrikta sig på att framlägga förslag med sikte på en tvåårig allmän förskola, om möjligt en obligatorisk sådan. I den debatt som har förts under senare tid, inte minst från kristet håll, har man också fört fram tanken på en förskola i kristen regi som ett alternativ. En småbarnsskola i kyrklig regi, sades det vid kyrkomötet som nyligen avslutats, borde bli ett alternativ till en blivande obligatorisk svensk förskola. Det var en rekommendation som kyrkomötet gav. En biskop, Arne Palmqvist, betonade att det bakom kravet på en kristen förskola finns en betydande folkopinion och att man borde kunna räkna med en ekumenisk, en samkristen lösning. En annan biskop, Sven Silén, underströk att en obligatorisk skola för barn under sjuårsåldern innebär att staten tar hand om ett revir, som varit förbehållet föräldrarna och där den allmänna skolans objektiva och informatoriska religionsundervisning inte är tillämplig. Det gäller alltså ett ytterst känsligt område från fostringssynpunkt, och en klar principiell gräns bör dras mellan en allmän förskola och en kristen. Det framhölls att det är angeläget att kyrkans nuvarande småbarnsskola byggs ut till att kvalitetsmässigt motsvara den allmänna förskolan, och i församlingar där kyrklig förskola inte kan erbjudas som alternativ förordades att timmar för kristendomsundervisning ställs till förfogande i den obligatoriska skolan. Goda möjligheter borde finnas, det ansåg i varje fall biskop Sven Silén, att den Samkristna skolnämnden skulle kunna samlas kring det av kyrkomötet rekommenderade alternativet. Jag har tagit upp detta därför att det alltså finns en opinion på detta område, och man bör kunna överväga om inte hänsyn bör tas till den. Inte minst bör den bli föremål för barnstugeutredning :ens uppmärksamhet.

Herr talman! Valet 1970, om vilket det helt naturligt redan talats länge och mycket i dagens debatt, förde fram också utbildningsfrågorna i valkampens centrum eller åtminstone i närheten av centrum, med deltagande även av statsministern och i första hand berörda statsråd.

Vår uppfattning om och anpassning i samhällslivet sammanhänger intimt med den undervisning och uppfostran vi får. Här skall inte vara platsen för något självberöm, men det torde inte kunna förnekas att moderata samlingspartiet verksamt bidragit till att utbildningsfrågorna fick den plats i valdebatten som de förtjänar.

Vad som framkom under valdiskussionerna och vad som senare hänt och fortsätter att hända på utbildningsområdet understryker mer och mer det berättigade och nödvändiga i de riktlinjer för skolutvecklingen som framlades i moderata samlingspartiets valmanifest. De socialdemokratiska talesmännen reagerade något surt, då man från oppositionens sida ville ställa under diskussion en rad inte önskvärda konsekvenser av reformpolitiken på utbildningens fält. Vi företrädare för moderata samlingspartiet beskylldes t.ex. för att vilja riva upp besluten om grundskolan och det nya gymnasiet. Sådana påståenden är helt grundlösa. Huvudtanken i utbildningspolitiken — breddningen och demokratiseringen av hela undervisningsväsendet — stöder vi utan förbehåll. Läroplaner och målsättningar är fastlagda och skall givetvis genomföras, även om enighet icke råder om allt, t.ex. i fråga om hur de mera praktiskt inriktade eleverna bäst skall kunna tillgodoses i den ökande teoretiseringen av också grundutbildningen. Det är inte vi moderater utan snarare socialdemokraterna som skall misstänkas — om nu någon skall misstänkas — för att vilja driva skolans målsättning i annan riktning än vad läroplanerna avser och riksdagen beslutat. = Vad betyder talet om — ordvalet varierar men andemeningen är densamma — att utbildningen bör tjäna till att omforma samhället i, som jag förmodar, socialistisk riktning och att den äldre lärargenerationen måste dö ut, innan vi får en helt ny skola? Är detta bara ord i vinden eller skall de uppfattas som en bestämd attityd? Oroande kunde ytterligare ha varit ett tämligen färskt uttalande — tillskrivet statsrådet Moberg — i tidningen Ventilen, som är organ för lärarhögskolans i Göteborg studentkår och vad man brukar kalla tämligen vänstervriden. Nu lär statsrådets uttalande där vara ett falsarium, en i och för sig belysande karakteristik av tidningen, men det kan kanske ändå ha sitt intresse som exempel på vad tidningen vill att statsrådet borde säga eller hoppades att statsrådet skulle säga. Herr Moberg tycker alltså, eller inte, i nr 5 år 1970 av berörda publikation, att den svenska lärarkåren är för borgerlig, och eftersom han inte tror på några opolitiska lärare i katedrarna, vill han balansera de borgerliga med fler progressiva lärare, vad det nu kan vara för några — det senare är min anmärkning. Får jag säga att jag för min del tror på objektiva, balanserade lärare, som icke bedriver politik i katedern. Det är en del av deras yrkesambition eller kanske yrkesetik. Jag hoppas och förmodar att statsrådet har samma uppfattning oberoende av vad som nu föregives ha sagts i tidningen Ventilen. Kan det vidare förtänkas oss att vi är mycket betänksamma inför den bristande arbetsro som tyvärr råder i många skolor? När en statlig utredning på begäran av riksdagen tillsätts för att ta itu med den nuvarande skolsituationen och arbetsmiljön, ja, då utestängs av utbildningsministern de sakkunnigaste av alla — lärarna — från representation i denna utredning på lika villkor med de politiska representanterna. Det senare är viktigt. Situationen har på sistone skärpts i åtskilliga skolor. Arbetsron är på sina håll obefintlig. Herr Källstad har nyss exemplifierat med belysande tidningsrubriker. Värst är problemen på grundskolans högstadium där de största kraven ställs på lärare och elever. Inget vet hur många lektioner som saboteras, hur många som blir rent kaotiska. Förmodligen är det många. En av lärarorganisationerna är beredd att satsa mycket pengar, medlemspengar alltså, på egna undersökningar av situationens allvar. Är det inte bedrövligt att så skall behöva ske? Och äntligen har generaldirektören i skolöverstyrelsen uttryckt förståelse för att lärarna har en besvärlig uppgift. Bättre sent än aldrig, och nu skall han ut och resa i landet till de värsta oroshärdarna. Det blir sannerligen ingen eriksgata. Problemen kan inte längre viftas bort eller negligeras. Det är inte länge sedan som uttryck för oro för arbetsmiljön i skolorna kallades reaktionärt gnäll och skamliga överdrifter. Vågar någon fortsätta med sådant tal även i framtiden? Jag hoppas att ingen är så förblindad. Vi i moderata samlingspartiet har i olika motioner gång efter annan krävt bl.a. en utredning av sambandet mellan å ena sidan skolenheternas och klassernas storlek och å andra sidan trivseln och effektiviteten. Kravet kvarstår. En minskning av storleken kan komma att kosta relativt stora pengar, men det synes mig som om den utgiften måste om nödvändigt tagas. Mycket pekar på att kunskapsnivån inom skolan såväl som på universitetens lågstadium håller på att försämras. Att så är fallet har t.ex. en nästan enhällig språkläraropinion gjort gällande. även vad det gäller matematikundervisningen tycks det bli mer och mer uppenbart att det skett en sänkning av kunskapsnivån, inte minst vad gäller den numeriska räknefärdigheten. I vår kritik följer vi riksdagsbeslutens anda och mening. Reformerna skall inte medföra sänkt kunskapsstandard. Undervisningen får aldrig reduceras till sysselsättningsterapi. Från lärarnas organisationer har man gång på gång varnat för kvalitetsförsämringen. Varningssignaler har alltså inte saknats. Saker som tidigare lärdes ut på gymnasienivå måste nu flyttas upp till universitetsnivå. Den negativa effekten har inte uteblivit: studietiden på universi tetsnivån måste antagligen förlängas om man inte vill pruta på slutresultatet, dvs. den utbildning med vilken studenterna lämnar universitet och högskolor. PUKAS-reformen blir ytterligare urholkad. Utomordentligt nedslående är att kvalitetsoch kunskapsnivåfrågan förefaller att bagatelliseras av de båda berörda ämbetsverken, skolöverstyrelsen och universitetskanslersämbetet. Återstår regeringen som sista instans: Är man intresserad av att höja kvalitén på utbildningen om det kan bevisas att den verkligen har sjunkit, vilket jag tror är klart? Skolan har en dubbel målsättning, undervisning och fostran. Vi får inte misslyckas med bådadera. Fostransaspekten är redan i många skolor ute ur bilden; dagens olika bråk och övergrepp är symptomen. Helst skulle vi naturligtvis lyckas med båda uppgifterna. Har regeringen några planer på att göra någonting utöver den nu tillsatta mera långsiktiga utredningen? Det brådskar. Läromedelsfrågan kom att spela en viss roll i valdebatten. Därvid hävdade vi i moderata samlingspartiet att ett statligt monopol på läroboksområdet inte kan accepteras, och det vidhåller vi. Det är otvivelaktigt så att ett förlag betyder en sorts böcker och innebär en uppenbar risk för en sorts värderingar — det kan aldrig undvikas. Fri konkurrens och bibehållen valfrihet är den bästa garantin för kvalitet och objektivitet.

2. Skolan måste efter år av experiment, förändringar och = provisorier ges en studiebefrämjande arbetsro. 3. En kontinuerlig, omsorgsfull och offentligt redovisad uppföljning av hur undervisningen svarar mot de uppställda målen måste göras snarast, Varvid uppföljningen skall vara helt fristående från de centrala undervisningsmyndigheterna. 4, Likaså bör snarast en analys göras av orsakerna till den redovisade försämringen av kunskaperna i framför allt moderna språk, matematik och svenska, utmynnande i förslag till botemedel. 5. Utredningen om skolans arbetsmiljö skall ta upp även skolenheternas och undervisningsgruppernas storlek till prövning, eventuellt genom tilläggsdirektiv. 6. Fri konkurrens skall råda inom läromedelsproduktionen och varje form av monopolisering avvisas. 7. Varje individ skall garanteras likvärdig behandling också i vederbörandes undervisningsoch utbildningssituation, varvid kvoteringssystem som upplevs som orättfärdiga inte får förekomma. Till slut: Skolan och utbildningen över huvud som är danare av individen och inkörsporten till ett fullvärdigt liv som samhällsmedborgare är på ett sätt kanske den viktigaste institution vi har i samhället. Den institutionen behöver givetvis utvecklas och också, självfallet, omvärderas i takt med samhällsförändringarna. Men den får inte bli en experimentinrättning där resurser och begåvning löper risk att förslösas och gå till spillo. Vi vill ha en demokratisk skola med inriktning på undervisning och fostran som svarar mot dagens behov hos — och det är betydelsefullt — såväl individ som samhälle och inte eftersätter kvaliteten. Det sade vi i valrörelsen och det säger vi alltså fortfarande.

Herr talman! Jag skall inte ta upp någon diskussion om de i och för sig väsentliga frågor, som herr Källstad omedelbart före middagsuppehållet och herr Nordstrandh i det föregående inlägget tog upp. Vi har flertalet av de frågorna aktualiserade i enkla frågor och interpellationer från dessa herrar och från andra ledamöter i denna och i första kammaren och vår avsikt — utbildningsministerns och min — är att ge ett samlat svar på alla de berörda problemen och därmed möjliggöra en seriös utbildningspolitisk debatt någon gång under höstriksdagen. Anledningen till att jag nu begärde ordet och tar tiden i anspråk är den mycket konkreta fråga som herr Källstad ställde till mig omedelbart före middagsuppehållet och som gällde en formulering som jag påstås ha gjort i en intervju med tidningen Ventilen — organ för Göteborgs lärarkandidaters studentkår, nr 5 i år. Jag blev intervjuad, herr Källstad, under valrörelsen av ett par lärarkandidater från studentkåren där nere och det gällde flera i och för sig väsentliga frågor om förhållandena vid lärarhögskolorna. Något manuskript av intervjun fick jag inte. Det tog jag nu inte så allvarligt. Studenterna är inte alltid så noga och det må väl vara dem förlåtet. Jag läste första gången vad jag skulle ha sagt i en ruta i Svenska Dagbladet — en ruta skriven av signaturen Sagittarius. Det var för 10—14 dagar sedan. Vad som stod i den rutan var till och med mer befängt än vad denne Sagittarius brukar pådyvla utbildningsministern, generaldirektören för skolöverstyrelsen och andra utbildningspolitiker. Jag tog det därför inte på allvar. Och jag kunde heller inte, herr Käll stad, tro att en seriös utbildningspolitiker skulle ta upp tid under en remissdebatt i den här kammaren med att belysa denna typ av journalistik. Man får tydligen vara beredd på att också här i riksdagen diskutera och dementera rent befängda ting som då och då förekommer i studentpressen och kanske även på andra håll. Följaktligen, herr Källstad, så behöver Ni inte räkna med någon proposition som innehåller förslag om sänkning av timantalet i religionskunskap. I det sagda ligger en bekräftelse av herr Nordstrandhs karakteristik av intervjun i fråga.

Herr talman! Jag vill tacka statsrådet Moberg för att han har tagit sig tid att besvara den konkreta fråga, som jag ställde till honom före middagsuppehållet. Nu säger emellertid statsrådet Moberg att han är förvånad över att jag har tagit upp tid under remissdebatten med att ställa en fråga av den här typen och detta med anledning av att det här är en typ av journalistik som han inte riktigt känner sig befryndad med. Jag har uppfattat tidningen Ventilen såsom ett officiellt kårorgan vid lärarhögskolan i Göteborg. En kårtidning är i alla fall en offentlig handling, och det är fråga om en verklig statsrådsintervju. Det är alltså en allvarlig sak. Jag har inte ansett mig böra misstänka att det skulle kunna ligga något ojust eller oriktigt i intervjun. Jag har läst innantill som här står, att statsrådet Moberg skulle ha sagt att en sänkning av religionskunskapens timantal vore lämplig och att detta ämnes stora roll i utbildningen vid lärarhögskolorna i mycket är en rest från de ärevördiga seminarierna. Jag har inte haft anledning misstänka att det skulle vara fråga om någon felaktig journalistik. Jag har därför ställt en seriös fråga, om detta är statsrådets uppriktiga mening, och jag har nu fått ett svar i sakfrågan, att någon proposition av den angivna innebörden inte är att förvänta. Jag tolkar det så, att statsrådet Moberg inte avser att fullfölja det som finns antytt i intervjun. Jag kan inte garantera att intervjun har återgivit statsrådet Mobergs uttalande riktigt, men jag har utgått från det. Jag är tacksam för att få ett svar som inte bekräftar den misstanke hos lärare, lärarkandidater och en religiös opinion som skulle kunna bli följden av ett sådant uttalande. Jag tackar för att statsrådet Moberg lämnade det positiva svar han gav.

Ni som är kritiskt skolad, herr Källstad, kunde väl ha fått en viss misstanke om halten i svaret när Ni jämförde första delen av svaret med den senare. Det påstådda svaret innehåller ju direkt motsägande uppgifter.

Herr talman! I den här ominösa tidningen — jag får väl kalla den så — gjordes en distinktion mellan s.k. borgerliga lärare och sådana som något oklart kallades för progressiva lärare. Det angavs att deras beteende och attityder i katedern skulle vara olika. Jag gjorde då en deklaration om hur jag har uppfattat lärarrollen och hur jag anser att våra lärare i katedern fyller sin uppgift. Jag efterlyste om statsrådet möjligen har samma uppfattning som jag har. Nu vill inte statsrådet ingå i någon diskussion här, men jag skulle ändå gärna vilja höra att vi har samma uppfattning om den svenska lärarkårens objektivitet som ett led i yrkesambitionen och yrkesetiken.
Herr talman! Som jag sade räknar vi med att få en seriös diskussion om hela problematiken, inklusive lärarnas roll, vid ett senare tillfälle, men jag skall gärna bekräfta att jag i det av seende som herr Nordstrandh nu tog upp har samma uppfattning som han, nämligen att lärarkåren är objektiv i sitt arbete.

Herr talman! Under debattens gång har många av debattörerna i dag redovisat sin syn på den samhällsekonomiska politiken och den obalans som är rådande. Detta är ingen ny företeelse — under en följd av år har ständiga kostnadsstegringar ägt rum med försämrat penningvärde som följd. Detta har i sin tur förorsakat stora svårigheter för bl.a. exportindustrin att klara konkurrensen på världsmarknaden. Handelsbalansen har försämrats och penningutflödet är stort. Vidare tillkommer en nära nog ohämmad import av vissa varor, som har skapat ett tillstånd där det är omöjligt för många industriföretag att fortleva. Som en följd härav uppstår många svårlösta problem, och stora bekymmer hopar sig för enskilda människor. En serie omständigheter gör sålunda den samhällsekonomiska bilden utomordentligt bekymmersam. Men detta är egentligen ingen tillfällighet. Förhållandet har påpekats gång efter gång av oppositionen. Valdebatten rörde sig kring dessa ekonomiska svårigheter, och det framfördes betänkligheter beträffande den kommande ekonomiska utvecklingen. Då ansåg emellertid regeringen med finansministern i spetsen att de borgerliga partierna överdrev de ekonomiska svårigheterna. Det gjorde inte oppositionen. Svårigheterna överdrevs inte på någon enda punkt. Tyvärr hade oppositionen uppfattat läget riktigt. Man blev därför förvånad när man efter valet hörde finansministerns redovisning av det ekonomiska läget. Det var som om situationen hade ändrat sig över en natt, så att den nya redovisningen överensstämde bättre med verkligheten än den redovisning gjorde Skattepaketet ger belägg härför. Inte kunde man tro att problemen skulle vara så stora, att allt tal under valrörelsen om =: jämlikhetsproblematiken skulle spolas så snart valet var över.

Det måste ligga något fel i systemet då man för att minska köpkraften ökar skatten på sådana varor som låginkomstgrupperna måste använda huvuddelen av sin inkomst till. Dessa människor har ingen överflödig köpkraft, som måste avlyftas. Det är därför fel att höja skatten på livsmedel — det är att fjärma sig från vad som menas med jämlikhet. Detta konstaterande är inget uttryck för moralisk indignation, som statsminister Palme talade om, utan det är endast ett konstaterande av fakta. Jag nämnde inledningsvis att industriföretag har svårighet att bestå. Inom TEKO-branschen är svårigheterna särskilt stora. Trots den stora TEKO-döden under 1960-talet, då många företag lades ned och många arbetare friställdes, pågår alltjämt inskränkningar och nedläggningar. I sådana delar av landet som Sjuhäradsbygden och Borås, vars industriella produktion i stor utsträckning utgörs just av textil verksamhet, är svårigheterna speciellt stora. Man saknar i viss utsträckning ersättningsindustrier. Detta är ett förhållande som bl.a. centern kraftigt påtalat här i riksdagen gång efter annan. Vi har krävt lokaliseringspolitiska åtgärder i akt och mening att åstadkomma möjligheter till en bättre differentiering av den industriel la verksamheten i dessa bygder liksom givetvis i andra delar av landet där samma problem förekommer. Jag vill gärna erkänna att Boråsbygden har kommit i åtnjutande av vissa lokaliseringspolitiska åtgärder, men det behövs härutinnan ytterligare insatser. Nu har TEKO-utredningen framlagt sitt slutbetänkande, varav bl.a. framgår att TEKO-produktionen i landet till huvudsaklig del skulle lokaliseras just till Boråsbygden på grund av att det där finns för branschen yrkesutbildad arbetskraft. Detta är riktigt. Men bygden blir inte hjälpt därmed, om den textila produktionen alltfort skall krympas. Så småningom hamnar bygden åter i samma situation, om inte ersättningsindustrier byggs upp eller garantier skapas för TEKO-produktionens bestånd och utveckling. Denna garanti kommer, såvitt jag kan bedöma det, inte till stånd med nuvarande importpolitik. TEKO utredningen tycks acceptera den gällande ordningen på detta område och framlägger sålunda inte några förslag till ändringar. Utvecklingen när det gäller TEKO-importen är skrämmande. Inget land har under 1960-talet haft en så stor import av textilvaror som Sverige. Enbart under åren 1962—1968 ökade denna import till Sverige med nära 55 procent, under det att många andra länder under samma tid minskade sin import. Under åren 1969 och 1970 har importen till Sverige ökat ytterligare och detta har skett till priser som inte ens tillnärmelsevis täcker produktionskostnaden i Sverige. Kostymer, som här i Sverige har ett fabrikspris på 190 kronor, importeras enligt TEKO-utredningen för 96 kronor. Jag är klart medveten om svårigheterna i fråga om importbegränsande åtgärder, och jag är också medveten om att en liberal handelspolitik kan vara eftersträvansvärd. Men så långt får det i alla fall inte gå, att en hel industriell näringsgren hotas nära nog med förintelse. Man kommer här bl.a. in på be redskapsproblemet. För övrigt är sannolikt vår textila produktion redan nu på grund av de påtalade förhållandena av den storleksordningen, att den textila beredskapen kan ifrågasättas. Det måste sålunda vidtagas åtgärder dels för att klara beredskapen, dels — och detta är inte minst viktigt — för att skapa sysselsättning i de bygder där textilindustrin dominerar som sysselsättningsobjekt för människorna. Vi befinner oss nu i elfte timmen. Detta framgår klart av det nyligen framlagda betänkandet från TEKO-utredningen. Det torde sålunda vara hög tid för statsmakterna att vidtaga åtgärder för att reparera tidigare försummelser i detta avseende. Jag vill därför, herr talman, till sist vädja till den nye chefen för handelsdepartementet att ta sig en funderare på dessa problem. Det är att hoppas att ytterligare lokaliseringspolitiska åtgärder sätts in i akt och mening att skapa en bättre differentiering av sysselsättningsmöjligheterna i de bygder som har ett alltför ensidigt näringsliv. Trygghet i arbetslivet och rätten till arbete är krav som människorna har rätt att ställa, och de har också rätt att fordra att dessa frågor löses av statsmakterna.

Herr talman! Den nya vanhävdslagen, som trädde i kraft den 1 juli i år, har redan visat sig vara ett värdefullt instrument vid sidan om hälsovårdsstadgans bostadsföreskrifter och byggnadslagens bestämmelser, och den har bidragit till att man på sina håll kommit bättre till rätta med hyresgästernas problem i de äldre fastigheterna. Vi har nu helt andra möjligheter att få gehör för hyresgästernas krav på ordentliga bostäder. När man betalar kontraktsenliga hyror skall lägenheterna också fylla rimliga anspråk och hyresgästerna inte belastas med extra utgifter för egna reparationer eller underhållsplikt. Om det är erforderligt med modernisering eller nyförbättring av fastigheterna får man enligt den nya hyreslagen hyggligt betalt inte bara för inre utan också för yttre reparationer. Det är därför man nu på seriöst byggnadsoch fastighetsägarhåll börjat få intresse för modernisering och sanering inom det äldre bostadsbeståndet. Det finns ett stort antal goda fastigheter inom detta bestånd som för rimliga kostnader kan rustas upp, och de är välbelägna, många gånger direkt placerade i de centrala stadsdelarna. Jag vill starkt understryka att lagen om tvångsförvaltning syftar till att komma till rätta med en undantagsgrupp illojala fastighetsägare som mera systematiskt åsidosätter hyresgästernas och samhällets intresse av en tillfredsställande fastighetsskötsel. Detta gör att lagstiftningen i fråga om vanhävd sannolikt inte kommer att behöva tillämpas i mer än ett begränsat antal fall, men tillkomsten av lagstiftningen har stor betydelse som påtryckningsmedel mot försumliga fastighetsägare. Den har redan på olika ställen behövt tillämpas mot en del fastighetsägare, enligt min uppfattning med gott resultat. Lika angeläget som det är att man får bort den verkliga slummen och de starkt nedslitna fastigheterna är det att man i dagens läge satsar på en upprustning och modernisering av äldre fastigheter. Enligt 1965 års bostadsräkning var 345 000 lägenheter i tätorterna i behov av sanering. Drygt en halv miljon bostäder är dessutom i avsaknad av moderna bekvämligheter. Man kan med säkerhet rusta upp en stor del av det äldre bostadsbeståndet för rimliga kostnader och hyra ut dem till hyror som är överkomliga även för mindre bemedlade hyresgäster. Jag vill här fästa uppmärksamheten på att barnfamiljer och pensionärer i dag kan hyra hyggliga lägenheter på grund av de medel som utgår från statsmakternas och kommunernas sida. Men det finns grupper som inte har denna chans. Jag åberopar låginkomst utredningen, varav alla kan se att det finns en rad människor som nu också står på bostadsförmedlingarna som inte klarar dagens hyror. Men de kan mycket väl klaras på detta sätt. Vill man satsa på att hjälpa dessa människor, så finns det stora möjligheter. Ett av våra största bostadsföretag uppger att behovet av omoch nybyggnad i äldre bebyggelse uppgår till mer än 70 000 i våra tre största städer och att årligen endast ungefär 3 5000 lägenheter förnyas på detta sätt. Det finns därför all anledning att mycket allvarligt uppmärksamma saneringsfrågorna. Bostadsstyrelsen har också i sina petita för 1971/72 starkt understrukit att med stöd av statliga lån placerade ombyggnader får samma förutsättningar att få kreditiv och bostadslån som nyproduktionen. Genom ombyggnaden kan en fullvärdig byggnad fås för i många fall väsentligt lägre kostnader än genom nybyggnad, påpekar bostadsstyrelsen. Jag vill varmt understryka att man bör få gehör för dessa synpunkter. Det finns en chans att rusta upp och att ge de människor som har små inkomster en möjlighet till en ordentlig modern bostad. De erfarenheter vi har i Malmö har visat att man genom modernisering och ombyggnad av det äldre bostadsbeståndet kan komma ned i hyror som ligger 30—40 kronor per m? under nybyggnadshyrorna. Skulle man kunna få engagemang i saneringsfrågorna från kommunala saneringsbolag, kooperativa och kommunala bostadsföretag och seriösa fastighetsägare, som vore villiga att utnyttja de statliga lånen och som även genom fördelaktiga materialköp är beredda att driva ned kostnaderna, är jag övertygad om att man skulle få ordentliga och bra bostäder i centrala lägen för mycket rimliga hyreskostnader. Till detta kommer också att man kan inbespara väsentliga kommunikationskostnader till och från arbetsplatserna. Jag tror att det finns progressiva krafter inom både byggnadsbranschen och de ideella organisationerna som är beredda att genomföra en marknadsoch saneringspolitik av betydligt större format än för närvarande. Det blir också ett gott stöd för att komma till rätta med den alltmer tilltagande segregationen inom bostadsbyggandet. Det kan inte vara rimligt att vissa centrala stadsdelar reserveras för hyresgäster med goda inkomster. En fördelning av de boende inom alla bostadsområden utan speciellt hänsynstagande till inkomsterna är ett led i jämlikhetssträvandena. Kommunerna bör ges möjlighet att bedriva en aktiv social bostadsoch byggnadspolitik och hindra tillkomsten av segregerade boendemiljöer. Målsättningen bör vara att begränsa boendekostnaderna och göra nya upprustade och sanerade äldre områden tillgängliga även för människor med relativt begränsade inkomster. Det rivs alldeles för mycket i nuvarande stund i centrala delar i olika städer. Man kan nästan ibland tala om att det ser ut som om det vore bombade stadsdelar, som förblir oförändrade år efter år. Det finns all anledning att se på dessa frågor med ett helt annat allvar än för närvarande. Slutligen vill jag framhålla, vilket jag tidigare bl.a. har gjort i denna kammare, att stadsplanerna bör göras tillgängliga även för de organisationer som har att bevaka de boendes intressen. Det har ofta talats om »närdemokratin>, inte minst i den senaste valrörelsen. Detta måste bl.a. innebära att de blivande hyresgästerna själva får tillfälle att yttra sig om sin bostad, sin miljö och inte minst om de aktuella ting, som är nödvändiga för att göra ett bostadsområde attraktivt och trivsamt. Jag noterar med tillfredsställelse att planverkets chef uttalat att bostadskonsumenterna bör engageras i stadsplaneringen och att remissinstanserna bör utökas för att man skall få en allsidig bedömning. Det är angeläget att bostadskonsumenterna själva och deras organisationer får den insyn som behövs, för att deras önskemål om boendeförhållanden och omgivningsmiljö skall bevakas och realiseras. Vi bygger för många årtionden framåt, och därför är det angeläget att bostadsbyggandet utformas så att största hänsyn tages till de boendes egna bedömningar i så stor utsträckning som möjligt. Här har inte bara byggnadsteknikerna och stadsplanerarna ett ansvar, utan det har samhället i sin helhet.

Herr talman! En av huvudfrågorna i förra kommunalvalet var bostadspolitiken. »Allas rätt till god bostad till rimliga kostnader» var en målsättning, som då var långt ifrån sitt förverkligande. Bostadspolitiken spelade därför då en stor roll i den politiska debatten. Den kanske till och med påverkade valutgången. I årets val hade bostadspolitiken inte lika framträdande plats. Den var inte någon huvudfråga i den allmänna debatten. Det betyder inte att målsättningen allas rätt till god bostad till rimliga kostnader nu skulle vara förverkligad. Vi har fortfarande många olösta bostadsproblem, vi har bostadsbrist, många dåliga bostäder och många dyra bostäder. Men det är nu delvis andra frågor som står i centrum, på sätt och vis mera svårlösta frågor. Bostadsbristen är inte längre lika markerad. Vi har fått flera rymliga och bra bostäder, och på en del orter har vi t.o.m. nått balans mellan tillgång och efterfrågan. Men boendekostnaderna är höga, för många människor för höga. I expanderande tätortsområden kan en ny trerummare kosta 800—1 009 kronor i månaden. Det betyder, om vi utgår från den gamla riktpunkten att 20 procent av inkomsten är en rimlig hyresandel, att en familj bör ha en årsinkomst om 50 000 å 60 000 kronor för att klara en sådan hyra. Det finns inte särskilt många familjer i de inkomstskikten. Vanligare är en familjeinkomst på 30 000—35 000 kronor, och då går en tredjedel av inkomsten till hyra. Ett par av socialdemokratins ledande bostadspolitiker har nyligen i offentliga anföranden redovisat sin syn på dagens bostadsmarknad. Den nuvarande bostadsministern Eric Holmqvist menar att vi bygger 4000 lägenheter för mycket i år, och att bostadsbyggandet därför bör skäras ned. Det uttalandet måste te sig förvånande för de många människor som saknar egen bostad. Jag är medveten om att samhällsekonomiska och statsfinansiella skäl nödvändiggör återhållsamhet också inom bostadsbyggnadssektorn, men det finns inga bostadspolitiska skäl för att nu minska byggandet. Det finns skäl att granska utvecklingstendenserna på bostadsmarknaden för att se var och hur man bör bygga. Men vi behöver en hög bostadsproduktion för fortsatt utveckling av vårt näringsliv. Den förre bostadsministern Rune Johansson anser att lägenhetsytorna bör minskas. En trerummare som numera vanligen omfattar ungefär 82 m? bör minskas till 72 m?, dvs. man skulle återgå till den standard som gällde för ett tiotal år sedan. Under 1960-talet har vi stegvis kunnat förbättra utrymmena i de nya bostäderna, men det skulle således vara en felaktig väg. SABO säger i sin nu aktuella boinformation: »Bostäder skall ge svängrum åt små och stora familjer, ensamstående, unga och gamla, åt alla.> Men fortfarande bor vi ju trångt. En fjärdedel av alla hushåll är trångbodda och detta är fallet med inte mindre än 43 procent av alla barnhushåll. Det är därför på sikt en dålig lösning att bygga små och trånga bostäder. Nej, låt oss hålla fast vid målet; ett omfattande bostadsbyggande och en minskad trångboddhet, inte ta några steg tillbaka. Kan vi då göra det och samtidigt hålla igen när det gäller kostnaderna? Låt mig först konstatera att boendekostnaderna åter är på uppgång. Olika indexserier kan visa olika resultat. Klart är emellertid att boendekostnaderna stiger. Konsumentprisindex viar för perioden december 1967—juli 1970 en ökning av levnadskostnaderna med 12 procent. Livsmedelskostnaderna har stigit med 15 procent och boendekostnaderna med 19 procent. Jag är medveten om mätproblemen på detta område, och svårigheterna att göra jämförelser, men tendensen är klar. Andra serier visar också en motsvarande utveckling. Byggkostnaderna har fördubblats under 1960-talet. Bostadsstyrelsen framhåller i sina petita i augusti 1970 att kostnaderna stigit 1969— 1970. fr.o.m. andra halvåret 1969 har det skett en påtaglig förändring. Materialpriserna har ökat kraftigt. Höjningar på 10—20 procent och däröver har noterats för flera materialslag. Att boendekostnaderna har stigit är ju naturligt i en tid av allmän prisuppgång. I det sammanhanget vill jag framhåll att SABO:s information om bokostnadernas andel i konsumtionen är värdefull. Det är antagligen så som SABO och bostadsstyrelsen hävdar, att den långvariga bristen på bostäder har medfört att en del av konsumenternas efterfrågan har flyttats över på andra konsumtionsområden. Vi bör nog värdera boendekostnaderna mera i vår konsumtion än vad många människor i dag gör. En bil kostar ju mer än en trerumslägenhet. Det borde vara rimligt att satsa lika mycket på sin bostad som på sin bil. Visst kan man ha stor nytta och nöje av en bil, men bostaden betyder ändå mer för familjen, för trivsel, sammanhållning och gemenskap. Faktum är emellertid att många familjer inte har råd att betala vad bostaden kostar. Det finns i dag kommuner i vilka 20 procent av hushållen uppbär socialhjälp — trots full sysselsättning, bostadstillägg, allmänna barnbidrag osv. Det kan inte vara riktigt att många familjer där makarna är friska och har arbete skall vara tvungna att uppbära socialhjälp för att klara uppehället. Vad kan vi då göra för att komma till rätta med de höga kostnaderna? Regeringen har inte redovisat något program. Under de senaste månadernas debatt har man snarast försökt bagatellisera utvecklingen, ifrågasatt statistikens riktighet och nöjt sig med att försäkra att man uppmärksamt följer utvecklingen.

Från liberalt håll har vi i några punkter pekat på sådana åtgärder, som jag här kort vill nämna. Vi har förordat en annan ekonomisk politik som stoppar inflationen och medför lägre räntor. Vi har förordat en mera långsiktig statlig och kommunal planering av bostadsbyggandet. Vi har förordat bättre bostadstillägg, ökad konkurrens, ökad användning av totalentreprenader, anbudskonkurrens i form av öppen eller inbjuden anbudsgivning och samordnad upphandling av material. Vi har vidare förordat bättre statliga lånevillkor och en höjning av låneunderlaget. Slutligen har vi förordat tillsättande av en statlig bostadskostnadsnämnd med uppgift att följa produktivitetsoch prisutvecklingen inom bostadsbyggnadssektorn och att verka för att rationaliseringsvinster kommer de boende till godo. Det är en gemensam uppgift för stat och kommun, för planerare och byggherrar att få fram bra bostäder till rimliga priser. Det räcker inte med att följa utvecklingen. Vi måste försöka styra den, så att vi kan uppnå målet att alla skall ha tillgång till en god bostad till rimliga kostnader.

Herr talman! Jag hade inte tänkt begära ordet i denna debatt, men eftersom jag blev åberopad i det föregående inlägget ser jag mig nödsakad att göra det. Herr Mundebo »citerar> något som jag skulle ha sagt om att man borde minska bostadsytan. Nej, herr Mundebo, jag uttryckte mig inte på detta sätt. Jag redovisade från offentlig statistik att den genomsnittliga bostadsytan i nyproduktionen har minskat från 82 m? till ungefär 72 m? och jag gjorde därvid den reflexionen att denna nedgång i och för sig inte var så farlig. Det har företagits utredningar som visar att man kan bygga en ändamålsenlig lägenhet om tre rum och kök på en lägenhetsyta av 75 m2. Jag tillade emellertid att vi får se till att vi inte kommer för långt ned i fråga om lägenhetsyta. Detta är något annat än ett förord från min sida för en minskning av den genomsnittliga lägenhetsytan från 82 m? till 72 m2. Jag har också sagt att jag inte tror att det är någon risk, om vi nu bygger ett antal mindre lägenheter. Det finns för närvarande många grupper av ungdomar, ensamstående, pensionärer och pensionärspar, som gärna vill ha mindre lägenheter, t.ex. två rum och kök, ett rum och kök, dubbletter osv. Utvecklingen visar även att det nu byggs ett ökat antal mindre lägenheter. Jag kommer i detta sammanhang in på herr Mundebos andra felreferat, som inte berörde mig, utan den nuvarande bostadsministern. Enligt vad jag vet har statsrådet Eric Holmqvist inte sagt att vi bygger 4 000 lägenheter för mycket, utan han har noterat det faktiska förhållandet att vi i år på samma bostadsyta, som i fjol svarade mot 95 000 å 96 000 lägenheter, bygger 100 000 lä genheter. Vi bygger alltså i år 4 000 lägenheter mera, vilket beror på att årets lägenheter har mindre yta. Innebörden av detta statsrådet Holmqvists uttalande är alltså något annorlunda än vad herr Mundebo påstod, nämligen att vi skulle bygga 4 000 lägenheter för mycket. Det är möjligt att herr Mundebo råkat finna i några tidningsreferat sina versioner av uttalandena, men dessa referat är i så fall felaktiga, och det vill jag ha noterat till kammarens protokoll.

Herr talman! Herr Mundebo påstår att planeringen av bostadsbyggandet inte är så väl upplagd som man skulle önska. Kommunerna gör i allmänhet upp sin planering för perioder på tre— fem år. Man är också mycket angelägen om att försöka följa denna uppläggning. Jag tror att de flesta kommuner försöker tillämpa femårsperioder för planeringen, men det har från regeringshåll uttalats önskemål om treåriga perioder och man följer denna linje. Jag tror också att den uppläggning som redovisats här tidigare, att kommunerna själva kan bestämma lägenhetsstorlekarna, är av största värde. När vi senast diskuterade frågan om saneringen framhöll jag att det vid saneringen försvinner en hel del lägenheter, och de som försvinner är de minsta lägenheterna. Vi skall ta hänsyn till att det nu finns en miljon äldre människor som skall ha ordentliga bostäder, och som en ordentlig bostad betraktar dagens pensionär tvårumslägenheten — ett rum att sova i, ett rum att vistas i. Därför är det nödvändigt att det försvinner en del saneringslägenheter och att det tillkommer moderna och bra lägenheter, så att behoven hos våra pensionärer och också hos ensamstående människor i bostadskön kan tillfredsställas. Det omtänkande som skett har satt sin prägel på kommunernas planering och man följer helt klart de linjerna på bästa tänkbara sätt. Intresset för bostadsfrågan är i dag så stort det kan vara, men det är ändå nödvändigt att vi alla gemensamt försöker få till stånd bästa tänkbara lösningar från såväl statens som kommunernas sida.
Herr talman! Även om det är så att jag inte bara i några utan i många tidningar har sett referat av statsrådet Holmqvists och förre statsrådet Rune Johanssons anföranden är jag beredd att sätta tilltro till de nyanseringar som här har gjorts. Inläggen har måhända icke varit så precist formulerade att journalisterna har fått den uppfattning som Rune Johansson nu menade att de borde ha fått. Men jag är alltså beredd att sätta tilltro till nyanseringarna. Jag vill dock för min del säga att jag är mera oroad över den minskning av utrymmesstandarden som har skett i de nya bostäderna. Med tanke på att över 40 procent av barnfamiljerna är trångbodda och att vi nu har så många små bostäder är det enligt min mening angeläget att vi i nyproduktionen får flera större bostäder. Därför får en fortsatt minskning av bostadsutrymmet inte ske.

Herr talman! En konservativ statsman lär ha sagt följande: Aldrig ljuges det så mycket som före ett val och under ett krig. Om det finns någon sanning i detta överlämnar jag till er här i kammaren att bedöma. Men det måste faktiskt kännas ganska skönt för de borgerliga partierna att nu få sätta sig till rätta i oppositionsfåtöljen, ha det bekvämt och slippa genomföra alla de löften som de strödde omkring sig under valrörelsen. Det var väl också det bästa som kunde ske med tanke på att de borgerliga partierna har ganska svårt att enas inom sina egna led. Ansvar måste alla ta på sig, vare sig de tillhör regeringsparti eller opposition. Alla måste hjälpa till att skapa ett samhälle där människorna skall känna att de trivs och har trygghet. Man kan inte skjuta över ansvaret på andra och själv stå utanför och i tid och otid framföra kritik. Med detta menar jag inte att man inte skall ha rätt att kritisera, att kritiken skall förbjudas. Många gånger är kritiken naturligtvis berättigad. Men det finns ingen som kan skapa ett fulländat samhälle, passande för alla. Förbättringar har skett i vårt land och kommer att ske, men trots detta återstår mycket att göra och samhället blir aldrig färdigbyggt. Sysselsättning och arbete är trots lokaliseringspolitiken för dagen den viktigaste frågan i Jämtland och Härjedalen och även i övriga delar av Norrland. Det skall villigt erkännas att det skapas en hel del arbetstillfällen, industrier m.m., men trots detta finns det kommunblock som har det mycket besvärligt. Man har undersysselsättning och hög skatt. Folk måste flytta, och det är då i regel ungdomarna och den bästa arbetskraften som försvinner. Den äldre arbetskraften och pensionärerna blir kvar. Vad som behövs är sysselsättning åt ungdomarna för att få dem att stanna. Men vi måste ge dem ett meningsfullt arbete. De nöjer sig inte med beredskapsarbeten och lågavlönade arbeten. Vi måste ge ungdomarna ett sådant arbete att de känner trygghet för sig själva och sina familjer. Då tror jag att de kommer att stanna kvar i Norrland. Om detta inte sker flyttar de, och då får vi en ofördelaktig åldersfördelning som sakta men säkert undergräver servicemöjligheter m.m. för dem som blir kvar. Ungdomarna ställer mycket större krav nu än vad vi själva gjorde för 30—40 år sedan. Jag anser inte att detta är något fel, utan tvärtom. Vad jag här påtalat är allvarligt och får inte nonchaleras. För att motverka ungdomarnas avflyttning och locka dem att stanna kvar inom stödområdet måste vi där placera lönsamma industrier som kan betala hyggliga löner. I första hand borde det statliga lokaliseringsstödet användas för de egentliga stödregionerna och endast i undantagsfall lämnas till andra områden. Det skulle säkert bidra till bättre förhållanden inom stödområdet, framför allt i de inre delarna. Enligt lokaliseringsutredningens betänkande 1969 har en tredjedel av stödet gått till företag utanför stödområdet och detta har nog medverkat till att 1okaliseringspolitiken inte har fått den effekt som avsetts. Kommunblock med centralort belägen långt från prioriteringsorten som är av stor betydelse som serviceort bör även kunna påräkna lokaliseringsstöd. Det skulle med all säkerhet medföra en väsentlig förbättring av lokaliseringspolitiken inom = det egentliga stödområdet. Jag hoppas därför att en differentiering kommer till stånd till förmån för dessa bygder. Min uppfattning är att man inte på förhand kan utpeka bestämda prioriteringsorter; det finns bevis på detta. Saken måste noga prövas från fall till fall, och det är mycket viktigt att en objektiv anpassning sker. Med detta menar jag inte att man kan sträcka sig hur långt som helst. Ett visst befolkningsunderlag måste finnas och även serviceanordningar av olika slag. Men man kan inte bortse ifrån att befolkningen i alla delar av länet har rätt att fordra en hygglig serviceapparat. Inom Jämtlands län, mitt hemlän, finns orter som är i behov av sådan hjälp. Satsningen från det privata näringslivet har varit otillräcklig, och jag anser därför att statliga företag i större utsträckning än hittills bör placeras inom områden där det visar sig vara svårt att lokalisera industrier. Vi har nu fått instrument för att underlätta lokaliseringen, och därför borde man med all kraft använda medlen ivom stödområdena. Ett sådant påtalande får inte betraktas som en klagovisa. Det är ofrånkomliga reflexioner om åtgärder som bör kunna användas för att förbättra lokaliseringspolitiken. Jag vet att det inte är något lätt problem att klara av, men dess mer angeläget är det att med all kraft ta sig an uppgiften. Skogsbruket är trots rationalisering och friställande av arbetskraft en mycket viktig näring inom Jämtlands län. Det är därför väsentligt att samhället ställer sig positivt till alla förbättringar som kan göras inom denna näring. Därigenom skapas även förutsättningar för ökad sysselsättning och bättre löner för de anställda inom skogsbruket. Den nödvändiga mekaniseringen i skogen ställer ökade krav på goda transportvägar. Man måste ha större skogsenhet att arbeta på och tillika öka skogsförrådet per arealenhet. Detta kan åstadkommas genom en ännu större satsning på bl.a. röjningar av ungskog, återväxtåtgärder och avverkningar av restskog. Det är åtgärder som skapar sysselsättning och som ger ränta på nedlagt kapital. De förbättrar även råvarutillgången för industrin, och detta i sin tur ökar sysselsättningen genom ett större antal transporter osv. Jag betraktar inte skogsbruket som en näring med negativ utveckling, tvärtom. Emellertid måste man även se till, att de som arbetar inom skogsbruket får betalt för sin prestation och ges sådana anställningsformer att de känner trygghet för framtiden. Skogsarbetet är ett tungt och slitsamt yrke, och det bör värdesättas därefter. Om så inte blir fallet, kommer vi inte att få behålla ungdomen inom denna viktiga näringsgren. Det är, som jag nämnt tidigare, lönen som är avgörande. Här måste skogsbolagens intressen ge vika för arbetarnas berättigade lönekrav. Inom stödområdet måste man stimulera alla näringar som är lönsamma och som kan ge en godtagbar sysselsättning. Turistnäringen är i dessa avseenden ett värdefullt komplement inom vissa de lar av stödområdet. även om den är mera säsongbetonad, skapar den dock sysselsättning och ger kommunen skatteinkomster. Enligt uppgift visar gjorda undersökningar att turistnäringen Åårligen tillför stat och kommun ca 400 miljoner kronor. Jag anser därför att det stöd som lämnas till turistnäringen från staten är otillräckligt. Man bör även kunna lämna bidrag till linbanor och liknande anläggningar, som är integrerade i turistnäringen. Ett ökat stöd till turismen skulle kanske också förlänga turistsäsongen, och detta skulle innebära en fastare anställning för ortsbefolkningen. Jag hoppas därför att den utredning som skall bedöma denna fråga kommer att lägga fram förslag om vidgat stöd ill turistnäringen inom stödområdet i Norrland. Jag ställer mig heller inte oförstående inför ett ökat stöd till jordbruket inom Norrland, om man ser det från lokaliseringspolitisk synpunkt i syfte att skapa sysselsättning. I vissa områden inom Jämtlands län finns det faktiskt möjligheter att bedriva jordbruk. Med detta har jag inte velat hävda att alltför små, olönsamma jordbruk skall upprätthållas med statliga subventioner. En framkomlig väg vore kanske en integration av jordbruk och andra näringar. Men vi får väl vänta och se vilket resultat jordbruksutredningen kommer till när den lägger fram sitt förslag i denna fråga. En annan viktig insats för lokalisering och sysselsättning och för att vi skall kunna behålla ungdomarna inom vissa kommunblock är att inrätta glesbygdsgymnasieskolor på de nuvarande korrespondensgymnasieorterna. Vi har två sådana orter i Jämtlands län, Järpen och Sveg. Om inte gymnasieskolor där inrättas drabbas kommunerna och familjerna mycket hårt ekonomiskt bl.a. genom höjda skatter, elevavgifter, kostnader för resor och inackordering m.m. Lokaliseringen kommer även att bli lidande. Ungdomen inom dessa kommuner kommer säkerligen att i mindre utsträckning utnyttja möjligheterna till gymnasieutbildning. I både Järpen och Sveg finns nybyggda lokaler, och de måste utnyttjas. Det har heller aldrig varit svårt för oss att få lärare. Vi läser ofta i tidningarna att man skarpt protesterar mot vattenregleringar som syftar till att tillvarata vattenkraften i våra älvar. Protesterna är berättigade, om ingripandet i naturen är av större omfattning och inte i någon högre grad skapar sysselsättning. Jag anser att ingripanden som helt förändrar kommunbilden och åsamkar befolkningen stor skada bör undvikas. Den nuvarande föråldrade vattenlagen beaktar inte tillräckligt skadegörelse på natur och miljö. Regleringar av större omfattning borde därför anstå tills den utredning som nu arbetar härmed har lagt fram sitt förslag. Ett företag av denna art är på gång i Härjedalen, alldeles intill Svegs köping, och jag hoppas att Kungl. Maj:t får tillfälle att objektivt pröva den frågan. Herr talman! Av helt naturliga skäl har jag hållit mig till sysselsättningsoch lokaliseringspolitiska frågor i Norrland, då dessa frågor för närvarande är de mest brännande. Jag hoppas att Jämtlands läns befolkning verkligen får det stöd man behöver för att sysselsättningsoch arbetsmarknadspolitiken skall kunna stabiliseras. En sådan stabilisering måste snabbt komma till stånd och den är mest angelägen i de områden som jag här berört. Vi har god arbetskraft som det är värt att satsa på, men vi behöver statens hjälp för att förverkliga våra mål: arbete och trygghet åt befolkningen.

Herr talman! Den ekonomiska politiken skall ju i första hand syfta till att befrämja full sysselsättning, men den skall också vara ett medel för att åstadkomma regional jämlighet. Regeringens ekonomiska politik har alltför mycket varit inriktad på penningpolitiska åtgärder. Kreditpolitiken har utnyttjats till det yttersta. Därtill kommer ett högt ränteläge. De s.k. skogslänen har blivit hårdast drabbade av dessa penningpolitiska åtgärder utan att dessa regioner själva har bidragit till överhettningen. Om regeringen hade fört en mera målmedveten lokaliseringsoch regionalpolitik hade den också lättare kunnat bemästra den delvis konstlade efterfrågan som befolkningskoncentrationen medfört. I ett samhälle som eftersträvar jämlikhet och god miljö måste man ha decentralisering och föra en aktiv regionalpolitik. Första förutsättningen för att lyckas med regionalpolitiken är att uppställa ett mål. Tyvärr måste jag konstatera ati vi ännu så länge saknar en målsättning för den långsiktiga regionpolitiken. När regeringens lokaliseringsproposition behandlades under vårriksdagens sista dagar krävde centern att den fortsatta regionalpolitiska stödverksamheten skulle underordnas en preciserad och klart uttryckt regionalpolitisk målsättning. Vi ansåg att man måste få en målsättning, en riksplanering som utgår från att varje region skall ha ett med hänsyn till sociala krav, miljö och naturresurser lämpligt befolkningsunderlag och erforderliga arbetstillfällen. Den ekonomiska tillväxten får inte bli det allena saliggörande — hittills verkar den ha varit viktigare än försöken att komma till rätta med den regionala obalansen. Det måste finnas plats för miljömässiga eller mänskliga hänsyn.

Storstockholm väntas få en befolk ningstillväxt på närmare 1 miljon under 30 år. Det finns enligt vad jag vet inga beslut fattade härom. Visserligen har regionplanenämnden i Stockholm sagt någonting om att man planerar för en väntad befolkningsökning — centerns representant har reserverat sig mot en sådan planering men det finns inget beslut på riksnivå om detta. Inga beslut har heller fattats om att befolkningsutflyttningen från skogslänen, eller Norrland — från de områden som skall rekrytera överkoncentrationen i storstadsområdena — skall fortsätta. Det finns inga beslut; det finns bara lösa skisser eller prognoser som blir styrande. Enbart från mitt hemlän, Norrbotten, flyttade under fjolåret drygt 3 000 personer. Det kan bli ännu fler som måste flytta i år, och i första hand är det fråga om ungdomar. Vi har i Norrbotten liksom i alla andra län företagit en utredning som kallas länsplanering 67 med arbetsnamnet BD 80. Där har alla myndigheter på länsnivå accepterat en rätt kraftig folkminskning, t.o.m. över hälften, i många kommuner, men man har räknat med att länet totalt kan behålla sin folkmängd med bara en liten minskning. Men vad är det som håller på att hända i dag? Jo, även de kommuner nere vid kusten som skulle ta emot strömmen från inlandet minskar sin folkmängd, med resultat att över 3 000 personer flyttade under fjolåret. Befolkningsutflyttningen kan bara inte få fortsätta på det här sättet hur länge som helst. Klarar vi inte det stora landsdelsproblemet, finns det ingen möjlighet att klara glesbygdsproblemen 1 det här landet. Företagen i de överhettade områdena jagar ständigt efter folk, men man kan inte avhjälpa en akut arbetskraftsbrist i de överhettade storstadsregionerna genom att flytta dit arbetskraft från bl.a. skogslänen. Erfarenheten hittills visar att man bara gör problemet värre.

Nyinvesteringar i samhällsservice kräver sin ökade andel av arbetskraften. Det enda botemedlet blir då att importera ytterligare folk. På det sättet fortsätter karusellen med utflyttning från skogslänen och inflyttning till storstadsregionerna. Det är inte att undra på att arbetsmarknadsstyrelsens chef generaldirektör Bertil Olsson enligt en tidningsintervju i våras sade att flyttningen av folk från norr till söder måste ytterligare intensifieras trots allt det motstånd den möter. Ja, det är klart, när utvecklingen är sådan som den är. Men jag bara frågar, hur länge koncentrationspolitiken kan få fortsätta. Hur länge skall kravet på ekonomisk tillväxt få gå före kravet på regional jämlikhet? Jag vill svara att det kommer att fortsätta tills vi i det här huset — eller det blir nog på det nya stället, vi lär inte hinna göra det här — har fattat beslut om ett mål för lokaliseringsoch regionalpolitiken. Det är detta som saknas i dag. Jag ansluter mig helt till herr Wikners synpunkter på befolkningsfrågan för kommunerna i Jämtlands län, men i ett avseende har vi skilda åsikter; vi angriper kanske problemet från olika håll. Jag håller helt med om att man bör vidta alla de åtgärder som herr Wikner förordade, men man måste först ta itu med den stora uppgiften att uppställa ett mål och ange vart man vill komma. Utan en decentraliseringspolitik får vi svårt att rädda stora områden, i första hand givetvis i Norrland. Decentraliseringspolitiken betraktar jag som lika nödvändig för storstadsbor som för glesbygdsbor. För detta talar bl a. miljömässiga synpunkter. Det må sedan gälla att hejda Storstockholms tilltänkta befolkningstillväxt eller att hejda Norrbottens befolkningsuttunning — i båda fallen är det fråga om omtanken om människan. Allt som regeringen hittills har föreslagit såsom medel att användas i lokaliseringsoch regionalpolitiskt syfte har vi i centern godtagit, även om vi ansett dessa satsningar vara att minimum. Till dessa medel räknar jag det lokaliseringssamråd som föreslås i den under gårdagen avlämnade propositionen. Jag skall inte föregripa den kommande riksdagsbehandlingen av propositionen — låt mig bara säga att det som där föreslås är ett steg i rätt riktning, även om steget är litet. Om det funnits ett målsättningsbeslut för regionalpolitiken, skulle det ha varit betydligt lättare för statsmakterna att samordna olika samhälleliga investeringar — det kan gälla exempelvis investeringar i vägar eller bostäder. Låt mig få bevisa detta med vad som hänt på dessa två viktiga områden. De kraftiga nedprutningarna av anslagen till länsvägarna kan rimligen inte befrämja en aktiv lokaliseringsoch regionalpolitik. Man kan fråga sig, om regeringen glömt det enhälliga beslutet under fjolårets höstriksdag, att regionalpolitiska aspekter skall läggas på medelstilldelningen för vägbyggandet. Fördelningen av länens bostadskvoter har flyttats från länsbostadsnämnderna och sker nu centralt från Stockholm. Utfallet av denna fördelning är verkligen uppseendeväckande. I vissa län kan endast ett kommunalblock under åren 1971—1973 vara säkert på att få möjligheter att bygga några bostäder. Centraliseringen till Stockholm av kommunernas <bostadskvotstilldelning är olycksbådande ur regionalpolitisk synpunkt. Om vi uppställde ett mål för regionalpolitiken skulle det vara betydligt lättare att komma fram till vilka medel eller instrument som skall användas för att vi snabbast skall nå målet. Ta t.ex. möjligheten att mer aktivt anpassa vårt skattesystem till den regionala målsättningen. Vi skulle förmodligen få en mer medveten satsning av investeringsfonderna — oavsett konjunkturläget — i lokaliseringspolitiskt syfte. Vi hade en god början för några år sedan inom stödområdet, men nu går det alldeles för trögt. Den nuvarande ordningen att bara vissa företagstyper är förbehållna rätten att avsätta medel till investeringsfond skulle kunna uppmjukas så, att även små och medelstora företag med annan företagsform fick samma möjligheter. Allt detta är åtgärder för att stimulera lokalisering av företag. Ett målsättningsbeslut skulle kanske också ha bidragit till att vi fått en jordbrukspolitik som varit bättre anpassad än den nuvarande till regionalpolitiken. Jag hoppas att Norrlandsutredningens förslag innebär förbättringar i det avseendet. Jordbrukspolitiken får inte isoleras från regionalpolitiken utan måste ses som en del därav. Ett målsättningsbeslut skulle också ha kunnat betyda att vi inte fått nya bördor på företagen inom stödområdet i form av höjda arbetsgivaravgifter. Möjligheter att få en större förståelse för en differentierad kreditpolitik och varför inte också en differentierad räntepolitik skulle kanske även ha skapats. Utflyttning av statliga verk i lokaliseringspolitiskt syfte skulle underlättas. I det sammanhanget hoppas jag att Statsföretag snart förverkligar de antydningar som gjorts om att fiytta LKAB:s huvudkontor till Norrbotten. Till slut några ord om skogsnäringens betydelse i regionalpolitiken. Jag hoppas verkligen att regeringen ger sitt fulla stöd till det skogsproduktionsprogram som framlades för regeringen under april månad i år. Programmet skul le enligt gjorda beräkningar möjliggöra 4000 nya arbetstillfällen enbart i skogen. Därtill kommer den trygghetsfaktor som en ökad skogsproduktion skulle skapa för de anställda i industrin. Landstinget i Norrbotten har enhälligt beslutat att uttala sig för ett stöd åt skogsprogrammet. Även landstinget i Västerbotten är positivt. Jag finner det vara litet olycksbådande att jordbruksministern vill invänta skogspolitiska utredningens betänkande innan han tar ställning i denna fråga. Det brådskar med snara åtgärder speciellt i Norrlands inland. Det föreslagna skogsprogrammet skulie ge ett utmärkt tillfälle att skapa nya arbetstillfällen. Om det funnits en regionalpolitisk målsättning skulle även skogsprogrammet kunnat ses som ett medel och ett instrument att ge skogsbygdens människor möjlighet till sysselsättning och därmed också möjlighet att stanna kvar även på sikt.
Herr talman! Herr Stridsman nämnde att han godkände mitt anförande. Men, sade han, skillnaden är att vi angriper problemet på olika sätt för att nå målet. Det är väl klart utsagt från det socialdemokratiska arbetarpartiet att vi vill vara med om att skapa sysselsättning i Norrland. Hur skulle det ha sett ut i Norrland om vi inte haft tillgång till den lokaliseringspolitik som förts under de senaste åren? Vad jag framhöll i mitt anförande var att vissa kommunblock har svårigheter med sysselsättningen, och jag menar att man skulle kunna avhjälpa även dessa. Hur ställde ni er t.ex. då vi skapade Investeringsbanken, som faktiskt är ett instrument för att klara lokaliseringen? Jag kan bara nämna att det under de senaste tre fyra åren inom Svegs köping, där jag själv är bosatt, har skapats sysselsättning för närmare 250 personer — tidigare hade vi sysselsatt ca 20 personer i industrier. Jag skulle kunna ta flera exempel. Vi måste fortsätta på den inslagna vägen. Vi har faktiskt stor tilltro till lokaliseringspolitiken. Men Rom byggdes ju inte på en dag. Man måste ha tid på sig. Vi har ju även fått en ny lokaliseringsgiv, som kommer att förbättra dessa förhållanden. Men det behöver jag inte stå här i talarstolen och tala om för herr Stridsman; han har troligen gått igenom det programmet.

Herr talman! Till herr Wikner vill jag säga att jag inte tror att vi står så långt ifrån varandra, trots att herr Wikner tog i litet. Men på vissa områden skiljer vi oss åt. Jag vet t.ex. inte hur mycket Investeringsbanken har betytt för stödområdena — varken för Jämtland eller för Härjedalen. Det kanske har gått mig förbi, men herr Wikner kan ju tala om vad den har betytt hittills. När riksdagen i våras diskuterade målsättningen hade vi avgivit en reservation, i vilken vi hemställde om ett uttalande av riksdagen om den långsiktiga regionalpolitiken. Vi ville att man skulle söka undvika en ytterligare folkminskning i skogslänen. Hur röstade herr Wikner den gången? Hur röstade herr Wikner när det gällde investeringsfondernas medvetna användande i lokaliseringspolitiskt syfte? Hur röstade herr Wikner när det gällde regeringsförslaget att höja flyttningsbidraget med 25 procent? Det är sådana här småsaker som skiljer oss åt; jag har gärna överseende med att herr Wikner följer en annan linje i dessa frågor. Men den viktiga frågan gäller målsättningen. Det är den som är det primära. Diskutera först vilket mål man skall uppställa, och diskutera sedan vilka medel som skall användas!

Herr talman! Jag hörde med intres se på herr Wikner, och jag kan i stort instämma i vad han sade. Det är ju något förvånande att en representant för det socialdemokratiska partiet är så kritisk till den lokaliseringspolitik som ändå är signerad av hans eget parti. Men i vissa delar kan jag inte hålla med herr Wikner i hans kritik. Han var inte riktigt nöjd med att en tredjedel av lokaliseringspengarna gått till orter utanför stödområdet. I den mån det har gått pengar till orter utanför stödområdet har det väl funnits ett mycket starkt behov av det. Jag tycker inte att man skall kritisera regeringen för att den använder en del av pengarna för att täcka verkliga behov inom områden som inte ligger utom den av riksdagen fastställda geografiska gränsen för stödområdet. Herr Wikner sade i inledningen av sitt anförande, att oppositionspartierna hade tur som inte behövde infria sina vallöften. Det skulle intressera mig mycket att få veta vad han menar med det. Folkpartiet räknas ju i allra högsta grad som ett oppositionsparti. Det har åtminstone tidigare av regeringspartiet betraktats som huvudmotståndare och med förkärlek attackerats av socialdemokraterna. Vad är det för någonting i våra vallöften som inte förekommit tidigare, om vi håller oss till lokaliseringspolitiken? Såvitt jag känner till har vi upprepat våra förslag år från år. Att vi inte har haft framgång med dem är beklagligt, men vi hoppas med tanke på herr Wikners inställning härvidlag att det även skall kunna bli en bearbetning av det mäktiga regeringspartiet inifrån partiets egna led, så att vi får stöd för åtgärder som kan hjälpa upp situationen i stödområdet, framför allt i Norrland. Den mest uppmärksammade frågan i höstriksdagen är otvivelaktigt det skattepaket som vi skall besluta om inom några dagar. Alla hade väl på känn att det skulle komma något förslag i skattefrågan efter valet. Att i valet ha gett väljarna kännedom om vad som var att vänta ansåg tydligen regeringen inte lämpligt, varför det fick komma som en överraskning efter valet. Behovet av en stabilisering av ekonomin har länge varit känt, men regeringen har inte velat göra något åt saken. Nu har den emellertid nödgats dra åt nödbromsen med både prisstopp och skatteskärpningar. Våra propåer vid riksdagens början i våras och även året före, t.o.m. åren före, att vi borde försöka åstadkomma en samordning för att komma till rätta med problemen har ju avvisats med kalla handen. Det har ju tidigare sagts från denna talarstol av företrädare för folkpartiet. Att konjunkturen varit överhettad inom stora områden i landet liksom att man samtidigt har haft en lågkonjunktur inom andra områden gör det svårare att tillgripa generella åtgärder. Någon uppdelning av landet med hänsyn till behovet av att i en del fall bromsa upp och i en del fall stimulera anser regeringen inte lämplig enligt den proposition som vi skall behandla. Man får därför som följd att den redan besvärliga situationen i det s.k. stödområdet ytterligare förvärras. Det hade varit önskvärt att man nu hade använt tillfället att skapa en bättre balans inom landet. Dämpande åtgärder i områden som redan har lågkonjunktur är ingen bra lösning. Överhettningen inom vissa områden har man från regeringens sida inte försökt att dämpa, utan snarare har väl brasan tillförts nytt bränsle genom frisläppandet av investeringsfonderna i en tid av högkonjunktur. Fonderna som varit avsedda att användas vid lågkonjunkturer som beredskapsmedel och utjämning av konjunkturerna har även i viss mån tillförts stödområdet men i så ringa omfattning, att det väl får betraktas som små smulor från den rike mannens bord. Befolkningen i stödområdet minskar alltfort och måste på grund av bristen på arbetstillfällen flytta till de expan derande områdena, och då i stor utsträckning till storstadsområdena. Kravet på nya investeringar i bostäder och kommunala följdinvesteringar har i sin tur skapat ett ytterligare tryck på ekonomin. Från folkpartiets sida har vi tidigare i motioner krävt att stödområdet skulle göras mera attraktivt för nyetableringar genom att den särskilda arbetsgivaravgiften på 1 procent skulle tas bort. Kravet kommer tillbaka, nu i form av motioner i anledning av höj: ningen till 2 procent av arbetsgivaravgiften. Vi tror liksom tidigare att förmåner i skattehänseende är en stimulans till näringslivet som skulle få till följd en större benägenhet till investeringar i de områden som vi anser bör prioriteras. Detta skulle skapa en bättre balans, och om varaktiga sysselsättningar kan skapas så sparar man därmed också utgifter för beredskapsarbete; Att befolkningen i berörda områden föredrar varaktiga och trygga sysselsättningar framför tillfälliga beredskapsarbeten är en självklarhet, men vi tror att om man skall komma till rätta med problemen behövs nu både den ena och den andra åtgärden. Ett lämpligt beredskapsarbete vore en upprustning av vägnätet. Vi godtar förslaget om nya bensinoch brännoljeskatter men begär att de pengar som staten får in förbehålls en utbyggnad av vägnätet. Pengarna kan med den nuvarande överhettningen inom vissa områden inte användas generellt till nya väganslag utan bör användas i konjunkturstimulerande syfte där behov föreligger. Ett omedelbart användande inom stödområdet ser ut att vara ett sätt att balansera sysselsättningen inom landet. Behovet att upprusta vägnätet är nödvändigt, inte minst för transporter av skogsråvara. Skogsindustrin har för närvarande relativt goda konjunkturer, men vi vet att det gynnsamma läget med all sannolikhet inte kan bestå för all fram tid. Vi kommer säkert att få möta lågkonjunkturer inom den näringsgrenen med jämna mellanrum liksom tidigare. Att då ha ett utbyggt vägnät som tål tunga transporter förstärker näringens konkurrenskraft. Den pålaga som nu kommer att belasta skogsindustrin i form av höjda skatter kan tolereras i en tillfällig högkonjunktur som den vi just nu upplever, men det är ett krav att de pengar som nu tas in används för att förstärka skogsindustrins konkurrenskraft under en lågkonjunktur med pressade priser på världsmarknaden. När det gäller skogsindustrin är ju transportkostnaderna en av de verkligt tunga poster som belastar varans pris. Problemen för skogsindustrin gäller inte bara kostnaderna utan nu har även brist på arbetskraft börjat skönjas. Det gäller väl inte de skogsägare som behärskar de stora arealerna som domänverket och de stora skogsbolagen men däremot de mindre skogsägarna. Den del av skogsråvaran som hämtas från den kategorin är betydande och av den storleksordningen att förädlingsindustrin inte kan avvara den. Tidigare hade vi en arbetskraftstillgång i den befolkning som i sitt yrke kombinerade jordoch skogsbruk. Genom den förda politiken har den yrkesgruppen nu uttunnats, så att den inte räcker till för att få fram den råvara som behövs. Skogsindustrins produkter är av sådan betydelse för vår handelsbalans att landet inte kan undvara eller ersätta den valuta som exporten av skogsindustrins produkter tillför landet. Kan vi inte klara att få fram råvaran till industrin kommer läget att bli bekymmersamt. En snabb ändring av den förda jordbrukspolitiken beträffande framför allt kombinationen jord och skog är nödvändig, om det inte skall bli allvarliga skadeverkningar. Det går inte att enbart stirra sig blind på de stora enheterna då det gäller arealer, eftersom dessa inte räcker till för industrins be hov. Rationalisering av skogsbruket har varit en slogan, och den har varit både nödvändig och önskvärd, men att tro att endast storskogsbruket skall kunna lösa problemen med råvaruförsörjningen är en utopi, och vi har nu börjat ana följderna av den förda politiken. Kraven att slå vakt om det mindre jordbruket som ofta kombinerats med skogsarbeten under vinterhalvåret innebär inga nya krav från vår sida. Vi har varnat för följderna av den förda politiken, och vi hoppas nu att det skall stå klart för regeringen och de makthavande att någonting måste göras och det snabbt. Då vi i debatten har talat om stödområdet tänker vi väl närmast på att det gäller en del av landet som måste få stöd av övriga delar för att klara sig. Målsättningen är inte denna, men jag skulle vilja få en debatt om vart man vill komma. För mig är slutmålet självklart. Helt kort skulle jag vilja uttrycka mig så, att vi behöver sätta in tillfälligt stöd och resurser för att ge landsändan den stimulans som är nödvändig för att kunna tillvarata de tillgångar som finns, inte bara beträffande råvaror utan kanske framför allt då det gäller den arbetskraftsreserv som fortfarande finns kvar trots den åderlåtning som under många år skett genom utflyttning. Det är dessa tillgångar vi skall vara ute efter, eftersom det är de som ger hela folkhushållet ekonomisk utdelning. Ett av de medel som måste till är att skapa ett rättvisare konkurrensförhållande vad det gäller frakter och kommunikationer. Ge stödområdet en tillfällig stimulans i form av begränsade skatteförmåner, kombinerade med ett borttagande av fördyrande kostnader, så får vi en närande landsända i stället för en tärande som den förda politiken håller på att skapa.

Herr talman! Herr Larsson i Umeå sade att jag var kritisk mot regeringen, och det är riktigt att jag nämnde några områden som jag särskilt vill omhulda. Men även om man tillhör regeringspartiet har man väl rätt att göra personliga reflexioner, och jag tänkte att mina reflexioner kunde vara till nytta i den fortsatta lokaliseringspolitiken. Det var vad jag poängterade. Jag hoppas att de som har hand om lokaliseringen sedan läser vad som kommer att stå i kammarens protokoll. Sedan skall jag inte gå närmare in på herr Larssons i Umeå yttrande när det gällde mina ord om att folkpartiet har strött löften omkring sig, men det är väl ändå så, herr Larsson, att ni inte skulle ha suttit ensamma i regeringen. Ni skulle ha varit beroende av de andra partierna. Och då tror jag att även folkpartirepresentanten herr Larsson i Umeå skulle ha fått ganska svårt att klara av den regeringssits som man i folkpartiet så gärna vill inneha.

Herr talman! Vad blir 1970-talets stora frågor? Vad kommer att dominera debatten veckorna före valet 1973? Kanske blir det bl.a. kvinnofrågan. När vi om tio år gör 1970-talets bokslut skulle det inte förvåna mig om vi minns 1973 års val eller kanske 1976 års val som kvinnovalet. Men att använda uttrycket kvinnovalet är egentligen litet missvisande, även om benämningen är praktisk. Människor vet nämligen vad det då är fråga om, även om benämningen inte svarar mot det innehåll som jag hoppas att debatten kommer att få. Jag skall återkomma till den saken. Jag tänker nämligen, hur konstigt det än kan låta för kammarens ledamöter, först beröra modet. Mode är det en manipulation eller en social process? Den frågan har ställts och belysts i debatten, bl.a. av modekonsulenten Birgitta Kristoffersson. Hon har framhållit att för bara 15 år sedan fungerade hela modeschemat problemfritt. Modet lanserades i Paris, och alla följde det, inte minst konfektionen. Självfallet följdes det också av kvinnorna över hela världen. På 1950-talet började det så hända saker. Uppstudsigt och respektlöst växte det fram ett speciellt tonårsmode i Sverige, och 1960-talet blev än mer tonåringarnas decennium. Paris försökte behålla dominansen. Courréges och Cardin lanserade den nya kvinnostilen. Ni minns kvinnan klädd som amazon eller månmänniska. Men det intressanta är protesten mot Paris, ty med popåldern kom Mary Quant och Beatles från London. Tonårsmodet spred sig och kjolarna blev allt kortare, allt kortare och allt kortare. Formerna blev allt »tajtare», allt »tajtare» och allt »tajtare» — det heter så på modespråket. Birgitta Kristoffersson menar att vi politiker bör uppfatta detta som tecken på en frigörelse från konventioner och levnadsregler, som den äldre generatio nen släpar på. Man har således börjat tala om manipulation och om fabrikanter som lanserar moden för att göra vinster eller för att överleva. Den politiska medvetenheten och det politiska intresset har skjutit modehysteri och ha-begär i bakgrunden. Kläderna har blivit uttryck för en livsstil som känns ren, frisk och skön och som t.o.m. resulterat i en viss export. I USA har denna stil blivit ett begrepp: »Scandinavian living». Paris dök plötsligt upp igen med »midi» och »maxi», och den stora modestrid som följt härpå kan ingen av kammarens ledamöter ha undgått att observera. Nej till midi och maxi blev stridsparollen. Unga damer i kort-kort demonstrerade i höstblåsten på Stockholms gator medan medsystrar — anmärkningsvärt många i långbyxor eller »tunikbyxor» — runt om i landet visade tummen ned för maxi och midi — d.v.s. manipulation och fjärrstyrning — och tummen upp för den nya stilen att leva praktiskt och efter egna önskningar. Birgitta Kristoffersson fullföljer resonemanget genom att peka på de unga och moderna kvinnor, som blivit ganska hårt kritiserade för sin brist på klädmedvetenhet. I våras framhöll Lisbet Palme i en intervju i tidningen Vi att den tid var förbi, då kvinnan var förpassad till en roll av passivt uppträdande och med främsta funktion att behaga mannen. Hennes rekommendation var i stället att kvinnan skulle frigöra sig från modeslaveriet och bära funktionsdugliga och lättskötta kläder. Hon ville ägna sin tid åt det som hon anser vara viktigare: barn, arbete och politik. Jag lämnar i detta sammanhang modekonsulten och statsministerns hustru med den kommentaren att fru Palmes synsätt förmodligen är typiskt för en växande grupp kvinnor, som oavsett partitillhörighet tänker och lever ungt och modernt. Att det som hänt på modets område utgör ett uttryck för en social process och en frigörelse står klart. Och detta gäller faktiskt inte enbart kvinnan — det gäller också mannen. Hela modeprocessen pekar mot en jämställdhet mellan könen. Låt mig härefter få göra litet reklam för en teaterpjäs, som nu spelas på Dramaten. Den heter »Sonja, Mona, Maja — arbetets döttrar» och utgör resultatet av ett grupparbete. Jag rekommenderar damerna och herrarna att se den föreställningen. Jag vänder mig särskilt till de socialdemokratiska 1ledamöterna. Gå och se den pjäsen! Ni får då en tankeställare. Där berättas bl.a. om en ung familj där mannen arbetar utanför hemmet, kvinnan i hemmet. Hyreskostnaderna stiger, hushållskostnaden ökar och skatter och avgifter höjs. De ekonomiska problemen för den unga familjen blir större och större. På ett utomordentligt sätt belyses vem det är i familjen som oroar sig mest. Är ni socialdemokrater som är ansvariga för dagens ekonomiska problem medvetna om vem det är i en familj som faktiskt får utstå den hårdaste psykiska pressen? Båda makarna är visserligen oroade, båda makarna ser pessimistiskt på framtiden — men mannens tankar skingras i någon mån på arbetsplatsen utanför hemmet genom själva arbetet och genom umgänget med arbetskamraterna. Kvinnans tankar skingras inte lika lätt där hemma i ensamheten, när hon ser barnens slitna kläder eller när hon grubblar på nästa avbetalning på möblerna som skall klaras eller när inte pengarna räcker till omväxling i kosthållet. Hur löser Sonja och hennes make detta? Jo, på samma sätt som man i många andra äktenskap i dag försöker lösa liknande problem. Även Sonja i denna pjäs tar fasta på den propaganda som riktar sig till hemmafruarna — de skall ju med alla medel stimuleras att ge sig ut på arbetsmarknaden. I en scen längre fram i pjäsen diskuterar de båda makarna sin situation, när Sonja nu en längre tid också arbetat utanför hemmet. Och Sonja säger till sin man vid köksbordet — och icke minst, herr talman, till oss politiker: När vi båda arbetar, så klarar vi budgeten — vi har bättre råd att köpa kläder och vi äter litet bättre. Men vi lever annorlunda, vi träffas inte som förr, vi hinner inte prata med varandra som förr, vi är så trötta, och när vi pratar, så blir det ofta gräl. Det är egentligen märkligt att vi svenskar, som kan visa upp 1950-talets och 1960-talets långa rad av små och stora reformer, inte har löst frågorna om jämställdhet mellan könen. Vad beror det egentligen på? Beror det djupast på att fortfarande en majoritet i samtliga partier inte accepterar att den enda skillnaden i rollfördelningen mellan kvinnor och män är den biologiskt givna, dvs. barnafödandet? Som jag har framhållit i en interpellation till socialministern om tilläggssjukpenning till kvinnan eller mannen i samband med havandeskap är också ammandet exklusivt kvinnligt. Ja, herr talman, jag har faktiskt framhållit det. Men därutöver, när babyn är några månader, så har mannen samma förutsättningar att sköta både babyn och syskon som är i småbarnsåldern liksom övriga sysslor i hemmet. Tro nu inte att jag får instämmanden! Överraskande många människor anser att kvinnan är den som är lämpligast att sköta och fostra småbarn. Fråga era vänner och bekanta! Och tänk om man kunde få några tidningar som anser sig vara en smula framom i 1970-talets debatt att ställa frågor till personer med inflytande i politik, offentlig förvaltning och näringsliv. Formulera gärna frågan så här: Anser du att kvinnan har större förutsättningar än mannen att sköta och fostra småbarn? Tyvärr kommer de flesta att svara ja på den frågan. Få kommer att hänvisa till vetenskapliga undersökningar eller till några auktoriteter. De flesta tycker bara. Och det är detta tyckande, grundat på gamla och bekväma föreställningar, som sätter stopp för rättvisa mellan man och kvinna och framför allt för valfrihet i äktenskapet. Observera att jag inte bara tänker på den orättvisa som drabbar kvinnan som vill ut i förvärvslivet och utöva sitt yrke eller på den kvinna som inte har råd att vara hemma och vårda sina barn. Nej, jag tänker inte minst på mannen som hoppas på rättvisa, som hoppas att också han dagligen och stundligen skall få uppleva barnen när de är små. Kanske måste debatten börja med denna grundläggande principfråga. För många och alldeles särskilt för den unga generationen är dock dessa principfrågor avklarade. Vi måste komma ihåg det. För de unga är de konkreta frågorna om jämställdhet på arbetsmarknaden, om ökat antal deltidstjänster för såväl män som kvinnor, om kravet på förändringar i skatteoch socialförsäkringslagstiftningen, om barntilltillsyn mera aktuella, mera angelägna. Herr talman! Jag skall inte behandla någon av dessa frågor i detalj. Jag ville bara med detta inlägg påvisa hur angeläget det är att rättvisefrågorna mellan könen blir lösta. Revolution, ockupation eller äggkastning blir det väl inte. De dubbelarbetande kvinnorna har inte tid med det och förmodligen inte heller någon ork. Men gräl kan det bli, dess värre, både äktenskapliga och andra gräl som det ofta blir när folk är både fysiskt och psykiskt trötta. Jag upprepar och sammanfattar: 1970 talet skall bli det decennium då vi måste lösa frågan om jämställdhet mellan könen.